Herr talman! Först om fonderna: Nu säger herr Feldt att de har inverkat på Torsdagen den avtalsrörelsen. Rune Molin säger ordagrant: ”Fonderna har inte betytt något = 26 april 1984 för att hålla tillbaka LO:s lönekrav.” Far herr Molin fullständigt i det blå — vet haninte hur LO:s lönekrav har lagts? Vet herr Feldt bättre än LO hur LO har Vid remiss av lagt sina lönekrav? i kompletteringspro Vi har för höga avtal, tycker regeringen, och nu vill man — frånsett att man positionen fattar ett antal mer eller mindre kosmetiska beslut om prisstopp, kontokreditbegränsningar och annat, som på sikt inte leder till någonting — samla nationens krafter, och det skall göras den 6 juni, vilket väl möjligen kan vara en bra dag. Ni angriper oss moderater för att vi vill föra arbetslöshetspolitik. Men hur ser det ut i dag? Vi kan jämföra med läget för två år sedan, då det var borgerlig majoritet i riksdagen. Den öppna och dolda arbetslösheten har sammanlagt — det vill säga inberäknat dem som på ett eller annat sätt sysselsätts i AMS regi, men som inte är ute på den reguljära arbetsmarknaden och har riktiga arbeten — ökat med 80 000 människor. Det är vad ni har åstadkommit! Dessa 80 000 människor och deras familjer talar herr Feldt tyst om. I de konservativt styrda OECD-länderna är arbetslösheten 7,5 96. Den är mer än 4 6 högre i de socialistiskt styrda länderna. Det visar en del om ideologin. Jag vill svara herr Feldt genom att läsa ur hans eget manus. Han säger att höga lönepåslag i kronor och ören inte alltid medför ökad köpkraft. Tvärtom har vi nu många års bitter erfarenhet av hur på papperet stora lönehöjningar snabbt har ätits upp av nya prisstegringar. Dessa har försämrat köpkraften, levnadsstandarden och till sist också sysselsättningen. Herr Feldt säger i klartext att alltför höga avtal till sist leder till att arbetstillfällena försvinner. Vi moderater säger att arbetsmarknadens parter skall ges frihet under ansvar. Visst kan man, herr Feldt, kortsiktigt bekämpa för höga avtal med olika typer av åtgärder, exempelvis prisstopp och regionalpolitiska insatser under en tid. Men allt detta sker med lånade pengar, med konstlade medel. Det skapar inte riktiga arbeten på sikt. Vi vill understryka detta faktum. Eftersom herr Feldt själv säger att vi skall föra en meningsfull debatt, förutsätter jag att det var ett rent misstag att han inte nämnde att vi moderater för det första vill ha besparingar i statsbudgeten och för det andra vill ha ordentliga sänkningar av marginalskatterna. En marginalskattesänkning skulle ligga som en grund för en avtalsrörelse, som därmed har större förutsättningar att bli balanserad. Även herr Feldt måste nog, fastän motvilligt, acceptera att det är rimligt att anta att de som arbetar i Sverige är mindre beroende av höga lönepåslag, om de i stället får en skattesänkning. Att det sedan är som att svära i kyrkan för en socialdemokrat att sänka skatten är en annan sak. Det sakpolitiska förhållandet kvarstår. Det är bättre att ni klargör att alltför höga avtal till sist leder till arbetslöshet. Jag har den uppfattningen att vi borde informera de svenska arbetsmarknadsparterna om att det inte kan förväntas att staten efteråt går in och försöker korrigera för höga avtal, sedan skatten sänkts och sedan man 51 infört en stram finanspolitik. Då får vederbörande också ta ansvaret. Om herr Feldt är det minsta optimistisk inför överläggningarna den 6 juni, borde han vara så mycket mer optimistisk, om han klargjorde detta för arbetsmarknadens parter. Jag tror nämligen att de skulle inse detta samband. Kjell-Olof Feldt säger att handikappade och ungdomar skulle slås ut först. Hur är det i själva verket i dag? Genom de avtal som tvingats fram — inte minst av LO — har svensk ungdom aldrig kommit in på arbetsmarknaden. Genom de av socialdemokraterna genomdrivna Åmanlagarna — som herr Åman själv vill ändra men som socialdemokraterna vägrar att ändra — hindras ytterligare svenska ungdomar att få arbete. De kommer inte ens in på arbetsmarknaden. Till den lärlingsutbildning som de borgerliga partierna föreslagit och som vi driver stenhårt är ni njugga och negativa, bl.a. därför att vi ännu inte fått med de fackliga organisationerna. Om man för de fackliga organisationerna klargjorde att de får ta det fulla ansvaret, tror jag att vi skulle få en mycket bättre tingens ordning. Jag tror säkert att de i det läget skulle vara beredda att ta ansvar. Vad jag i dag har försökt säga är, att när regeringen gör nästan allting fel före avtalsrörelsen och efter avtalsrörelsen är beredd att kratsa kastanjerna ur elden, skall man inte begära att arbetsmarknadens parter skall ta ansvar. Varför skulle de göra det? Det behöver de ju inte. Regeringen har devalverat och de kortsiktiga effekter man kan vinna med devalveringen föröds — som herr Åsling nyss visade — om man inte mildrar inflationen och får balanserade löneavtal. Det är precis det som nu håller på att ske — och då kommer syndafloden. I själva verket har regeringen de facto inte gjort något annat än att devalvera. Man har inte sparat något på budgetsidan. Björn Molin visade i sitt inlägg vad det beror på att vi har fått mindre budgetunderskott. Det är nog, herr Feldt, klokt att fortsätta lita till Mr. Reagan, Mrs. Thatcher och herrarna Kohl och Nakasona i de fyra stora konservativt ledda industriländerna. Det är nog den enda chans den svenska socialdemokratiska regeringen har att klara sig i denna internationella högkonjunktur, ledd av absoluta icke-socialister.

Herr talman! Kjell-Olof Feldt efterlyser våra alternativ. Men han måste därvid ha glömt att det vi nu bevittnar är en remissdebatt. Vi kommer självfallet att lägga fram våra alternativ, och vi kommer självfallet att i finansutskottet företräda den ekonomiska politik som vi tidigare har utvecklat — i januari när vi presenterade besparingar som låg 10 miljarder kronor högre än regeringens. Vi pressade tillbaka budgetunderskottet med 10 miljarder mer än regeringen — på helårsbasis — vilket skulle ha inneburit utrymme för t.ex. en räntesänkning, som hade varit rätt värdefull i det skedet. Ta det alltså lugnt, herr finansminister. Våra alternativ kommer, och låt oss föra diskussionen om dem då. Sedan säger finansministern att vi svartmålar. Det gör vi inte alls. Jag erkänner gärna att den konjunktur vi nu befinner oss i är utmärkt. 1984 blir ett utmärkt år för svensk industri. Men vi har aldrig gått in i en högkonjunktur — vilket vi alltså nu gör — med ett så stort underskott och ett så stort tryck på inflationsutvecklingen som vi gör f.n. Det är därför de mer långsiktiga perspektiven förtjänar att diskuteras. Och det är därför vi framför kritik mot att regeringen i sin kompletteringsproposition egentligen inte har ett helhetsgrepp över ekonomin. Det är det som i hög grad oroar. I stället talar regeringen om en ekonomisk politik i tre steg. Det låter bra. Och devalveringen — det första steget — var gynnsam. Det skall jag gärna vitsorda. Så långt vi i dag kan bedöma har den varit en framgång, men det finns anledning att använda frågetecken. Vi vet inte hurudan långtidseffekten blir. Vi vet inte hur vi lyckas ta till vara den konkurrensfördel som devalveringen har gett — med den utveckling vi har i samhällsekonomin. Det andra steget var löntagarfonderna. Vissa säger att de är utan verkan. Kjell-Olof Feldt försöker i dag använda argumentet att det är ett exceptionellt läge och att det därför är för tidigt att döma om fondernas egentliga betydelse. Jag hävdar att löntagarfonderna var en flopp. Den första testen på deras effekt på ekonomin och på lönebildningen måste vara en klar besvikelse för regeringen. Det tredje steget var en lugn avtalsrörelse. Vi har nu sett att avtalsrörelsen spräcker regeringens inflationsmål. Kjell-Olof Feldt står själv här och säger att 4-procentsmålet får överges och att inflationen kan bli 5 eller 5,5 76. Med de indexklausuler avtalen innehåller vet man inte hur stor inflationen till slut blir. Vi kan för det fjärde notera att arbetslösheten är högre i dag än under regeringarna Fälldin — trots att vi befinner oss i en högkonjunktur. För det femte kan vi notera vad som hänt med ett annat väsentligt socialdemokratiskt vallöfte, nämligen att det skulle bli fart på bostadsbyggandet och att Ludvig Svenssons Gardinfabrik m.fl. skulle få arbeta för högtryck. Bostadsbyggandet är rekordlågt fastän vi befinner oss i en högkonjunktur. Jag tycker, herr finansminister, inte att det är så mycket att yvas Över. Finansministern talar om att vi återerövrar marknadsandelar. Och det är bra. Men det hade aldrig skett om vi inte hade haft den glädjande tillväxt i världsekonomin som vi f.n. har. Det hade aldrig skett med enbart devalveringen, det hade aldrig skett med den ekonomiska politik som socialdemokratin bedriver. Det är världsekonomin som varit motorn och tillväxten i den som gjort att vi i dag har den högkonjunktur vi nu upplever. Sedan sade Kjell-Olof Feldt i direkt polemik med mig att det är en våldsam överdrift att karakterisera löntagarfonderna som en hävstång som skulle bryta upp inflationsspiralen. Jag kan nöja mig med att läsa debatten från i december, när löntagarfonderna infördes av riksdagen. Enligt den argumentering som socialdemokratin då förde var det ingen hejd på vilken uppgift löntagarfonderna skulle ha i svensk samhällsekonomi och vilka problem som skulle lösas tack vare dem! I sammanhanget noterar jag också att Kjell-Olof Feldt när han kom in på lönebildningen i den offentliga sektorn gjorde ett mycket hederligt medgi vande — det är på sin plats — av att han delar ansvaret för vad som har skett på den offentliga sektorn. Kan man därav då dra den slutsatsen att finansministern gav klartecken för en återgång till det kompensationstänkande som avspeglar sig i mängden av klausuler i de offentliga avtalen? Det vore värdefullt, tror jag, för den fortsatta debatten att få detta klarlagt. Sedan får vi hoppas att överläggningarna den 6 juni blir framgångsrika, även om LO:s ordförande i Stockholmstidningen sagt att han inte tror på dem. Jag ber att få önska finansministern lycka till med de överläggningarna; de kommer dess värre sex månader för sent.

Herr talman! Finansministern beklagade sig över att oppositionen inte helhjärtat ville instämma i berömmet till regeringen för dess framgångsrika ekonomiska politik. Jag tror inte att någon av oss vill beröva Kjell-Olof Feldt hans belåtna grundattityd. Men det skulle nog inte skada om den belåtenheten kompletterades med en viss insikt om att tillfälliga faktorer kan ha hjälpt till den här gången och om det faktum att stigande löner och därmed stigande skatteinkomster leder till ett lägre budgetunderskott ingalunda är enbart positivt. Det kan, precis som i mitten av 1970-talet, komma surt efteråt, i form av ett för högt kostnadsläge, försämrad konkurrensförmåga, svårigheter för exporten och ökad arbetslöshet. Låt oss hoppas att vi med gemensamma ansträngningar skall kunna undvika att utvecklingen leder därhän. Men jag tycker att regeringen i all sin belåtenhet borde ha en viss mental beredskap för en sådan, mindre gynnsam utveckling. Har man inte det, Kjell-Olof Feldt, får man tåla att vi påpekar den möjligheten. På tre punkter är vi kritiska. Den första gäller arbetslösheten. Trots högkonjunkturen, trots draghjälpen från omvärlden och trots betydande satsningar på sysselsättningen via budgeten ligger arbetslösheten kvar på en hög nivå. Inte sedan arbetskraftsundersökningarna infördes har så många människor stått utanför den ordinarie arbetsmarknaden som i dag, och det är inte tillfredsställande. Den andra punkten där vi är kritiska gäller de regleringar som regeringen beslöt om för 14 dagar sedan. Vi tror inte på den typen av regleringar. Vi tror inte att prisstopp och prisregleringar kan hejda inflationen eller dämpa inflationsförväntningarna, och vi konstaterar att erfarenheterna från 1970 talet därvidlag talar ett tydligt språk. När sedan prisstoppet hävs får inflationsbrasan ny näring genom att allmänhetens förtroende för regeringens prispolitik har gått förlorat. Den tredje punkt där vi är kritiska gäller alltjämt budgetunderskottet. Jag konstaterade att finansministern återföll till att tala om det kassamässiga budgetunderskottet som underlag för diskussionen. Men i finansplanen redovisas ju att det underliggande budgetsaldot för nästa budgetår väntas bli minus 81,5 miljarder, och det är den siffran jag tänker uppehålla mig vid. Det är inom parentes sagt ett högre budgetunderskott än det som utvecklingen vid regeringsskiftet på hösten 1982 pekade fram mot när det gällde budgetåret 1982/83. Sedan är det naturligtvis positivt att regeringen kan redovisa ett lägre Nr 130 underskott för nästa budgetår. Men det beror faktiskt inte i huvudsak på Torsdagen den regeringens egen politik. Man skulle kunna säga att det beror på att 26 april 1984 regeringens politik har misslyckats. Det faktum att man har fått avtal som ligger på högre nivå än regeringen önskade förklarar att budgetunderskottet nu blir litet lägre. Det är alltså trots regeringens ansträngningar som vi nu kan konstatera att positionen budgetunderskottet kommer att bli något lägre. Det faktum att avtalen för 1984 och delvis för 1985 ligger på en hög nivå förklarar budgetförbättringen, eftersom lönesumman och därmed statsinkomsterna stiger. Jag ser att finansministern skakar på huvudet, men detta faktum framgår alldeles tydligt av riksrevisionsverkets senaste budgetprognos. Men det var väl ändå inte på det viset, Kjell-Olof Feldt, som regeringen hade tänkt sig att problemet med budgetunderskottet skulle lösas. Vi menar att budgetpolitiken även framdeles behöver stramas upp. Behovet av ytterligare besparingar i statsbudgeten kvarstår. Finansministern berörde bytesbalansens utveckling. Den har varit mycket positiv och ser ut att bli ovanligt positiv även 1984. Finansministern nämnde att vi hade ett rekordstort bytesbalansunderskott 1982. Men det skapades ju i hög grad av devalveringen på hösten 1982. Eljest hade vi fått ett plus i handelsbalansen för kalenderåret 1982. Kjell-Olof Feldt förklarade att löntagarfonderna i viss mån har haft den avsedda effekten, nämligen att dämpa lönekraven och underlätta en ansvarsfull avtalsrörelse. Det är dock ett litet märkligt påstående. Trots att löntagarfonderna har haft avsedd effekt och dämpat lönekraven i avtalsrörelsen och trots att regeringen haft förtroendefulla relationer till fackföreningsrörelsen, har man ändå varit tvungen att gå in med tvångsingripanden. Jag noterar att finansministern i kompletteringspropositionen säger att så gott som alla de pusselbitar som skulle möjliggöra den dämpade inflationen nu har fallit på plats. Det är säkert så. Med hjälp av omvärlden, med hjälp av Reagan, Thatcher och Kohl, har ramen till pusslet blivit klar. Finansministern skall själv lägga till den sista pusselbiten för att verket skall bli färdigt. Den biten heter löntagarfonder. Men när pusslet blir färdigt, visar det sig att den sista pusselbiten inte passar. Det borde vara ganska pinsamt för den socialdemokratiska finansministern, som skryter med sina goda relationer till fackföreningsrörelsen.

Nr 130 Herr talman! Det talas ibland om en debatt mellan döva. I varje fall verkar Torsdagen den det vara en viss lomhördhet som utvecklas i den här salen. Nu upprepade 26 april 1984 samtliga tre borgerliga partiföreträdare att huvudorsaken till förbättringen av budgetunderskottet är att vi har skrivit upp lönerna så kraftigt efter de nya | Vid remiss av 2 2 i öd tri Rel å körkanEa kompletteringsproag redovisade — och detta är statistiskt helt klart — att det som har hänt är positionen att lönesumman har skrivits upp med en procentenhet. Det betyder att av budgetförbättringen på 13,5 miljarder, jämfört med budgetpropositionen, svarar löneuppräkningen för 1,5 miljarder. Jag vet inte om dessa siffror når fram till mina ärade meddebattörer, men så är det alltså. För 1985 har vi över huvud taget inte räknat upp lönesumman alls. Den ligger kvar på de 5 96 som vi hade i budgetpropositionen. Ett annat påstående, som tydligen får leva vidare oberoende av vad som i sak anförs i ärendet, är att vi för en väldigt expansiv och vårdslös finanspolitik. Jag försökte visa hur man i den förra konjunkturuppgången bedrev borgerlig finanspolitik, men det må vara. När nu Nils Åsling säger att vi går in i en högkonjunktur med det största budgetunderskottet någonsin är det inte sant. Förra högkonjunkturen hade vi ett budgetunderskott på 10 70 av bruttonationalprodukten. Nu är vi på väg under det, och framför allt sjunker budgetunderskottet. Budgeten har alltså en åtstramande effekt på ekonomin genom att underskottet sjunker. Att underskottets storlek i sig är ett problem är en annan sak som måste bearbetas inför en fortsatt, som vi hoppas, ökning av den ekonomiska aktiviteten, med behov av ökade investeringar och utrymme för ökad privat konsumtion. Men med nuvarande förutsättningar har ni inte visat att det finns någon alternativ finanspolitik som kan föras. När det gäller att hålla sig till sanningen vill jag säga till Björn Molin: Att nu påstå att om vi inte hade devalverat 1982 hade vi haft ett överskott i handelsbalansen det året, det är ett synnerligen fantastiskt påstående. Måste jag erinra Björn Molin om att i augusti 1982 hade vi på en månad ett underskott i handelsbalansen av 3,5 miljarder kronor — det största underskott som redovisats för någon enskild månad? Tror Björn Molin att han hade kunnat trampa på i den takten och uppnå ett överskott i handelsbalansen utan att göra någonting åt valutan? Jag är glad att det inte var Björn Molin som fortsatte att regera efter 1982. Då hade det gått alldeles åt skogen. Jag vet inte om jag skall behöva undervisa Nils Åsling om stegen i vår ekonomiska politik. Jag vill ändå klargöra vad första, andra och tredje steget är, så att han kan se detta i protokollen och öva in det till nästa gång han skall dra vår ekonomiska politik. Första steget var att återvinna konkurrenskraften och åstadkomma expansion i vår ekonomi. Andra steget var att uppnå bättre balans och lägre inflation. Det är i detta steg vi nu befinner oss. Nu är frågan om vi kan sätta ned foten med tillräcklig precision och tyngd för att utföra det steget. 31 Tredje steget är återuppbyggnaden och den fulla sysselsättningen. Jag vill bara i sanningens namn berätta för Nils Åsling att bostadsbyggandet, inklusive ROT-verksamheten, faktiskt är större f. n. än 1975. Vi lägger ned mera resurser på bostadsbyggande än vad vi gjorde för nio år sedan. Jag vill också säga till Björn Molin — och det är en ganska viktig punkt: När jagi finansplanen, i presskonferensen i går, här i kammaren, varnar just för att förbättringarna kan vara tillfälliga om vi inte lyckas med stabiliseringspolitiken, går ändå nu Björn Molin upp och varnar mig för att detta kan vara tillfälligt! Lomhördheten är utbredd! I fråga om den mentala beredskapen för en mindre gynnsam utveckling menar jag att vi gjort vad vi kan för att uppehålla den beredskapen. Tydligen behöver Lars Werner någon ytterligare lektion i ämnet, när han påstår att här skulle finnas utrymme för både en expansion av statsutgifterna och kraftiga lönehöjningar. Det visar att Lars Werner inte riktigt har fattat hur bräckligt och ömtåligt läget är, och att han har dragit mycket konstiga slutsatser av 1970-talets ekonomiska kris. Men — och det försökte jag säga i mitt anförande — våra förväntningar och den planering vi har för framtiden måste vila på en realistisk och sanningsenlig beskrivning av utgångsläget. Där tycker jag att ni försöker skrämma folk i onödan. Ni försöker göra gällande att utgångsläget, som skapats genom de senaste 18 månadernas ekonomiska politik och utveckling, skulle vara oerhört mycket sämre än vad det faktiskt är. Det är ganska bra i de flesta avseenden. Det gäller bara att fortsätta efter den kurs som nu stakats ut. Slutligen några ord till herr Adelsohn. Jag vill först säga att arbetsmarknadsministern står på talarlistan efter mig och kommer att utveckla regeringens syn på det herr Adelsohn kallade ödena för de människor som nu är arbetslösa eller som är föremål för olika slag av arbetsmarknadsåtgärder, och vad vi avser att uppnå med vår arbetsmarknadspolitik. Men det var ändå ett mycket intressant uttalande herr Adelsohn gjorde, när han nu upprepade, att hot om arbetslöshet är ett verksamt vapen mot inflationen. Jag vill inte utesluta att herr Adelsohn har rätt. Men det som då blir alldeles avgörande är: Hur hög måste arbetslösheten bli innan hotet upplevs som en realitet? För här gäller det att inte bara hota, herr Adelsohn — det gäller att realisera hotet också. Och då är erfarenheten från de regeringar som har haft arbetslösheten som medel för att bekämpa inflationen att de har fått gå väldigt långt. 10 96 arbetslöshet har i allmänhet inte räckt; man har fått gå längre. Därför vill jag ha ett svar på frågan: Menar herr Adelsohn allvar med detta hot, och hur hög arbetslöshet är därmed moderata samlingspartiet berett att framkalla? Ni har ju egentligen lovat att tämja facket, på uppdrag av Arbetsgivareföreningen. Visa då att ni menar allvar med era utfästelser! Jag måste också upprepa min fråga till herrarna Molin och Åsling. Ni tog inte avstånd från Ulf Adelsohns program mot inflationen. Betyder detta tigande att ni samtycker, eller vad är ert alternativ till den moderata politiken? Det kan möjligen visa sig, herr talman, att i denna kammare finns det lika många alternativ som det finns partier. Då är det ganska viktigt att veta hur Nr 130 de partierna tänker kombinera sig i framtiden, om de skall ha någon som

Vidremissav Herr talman! Jag hörde att arbetsmarknadsministern senare skulle gåuppi — kom pletteringsprodebatten. Jag vill då gärna ge arbetsmarknadsministern en komplimang för positionen att hon respekterar talarordningen och inte i form av replik läser upp ett sedan länge skrivet anförande. Jag tycker att det länder Anna-Greta Leijon till stor heder. Detta innebär emellertid att jag tyvärr kanske inte kan stanna under den delen av debatten. Men när det gäller hot om arbetslöshet vill jag ändå säga till Kjell-Olof Feldt att självfallet — och det tror jag vi alla är överens om — är det så att i alla civiliserade länder har staten ett slutligt ansvar för dem som ställs utan jobb. Människor skall ha mat, de skall ha bostad, de skall ha försörjning. Men vad vi menar är — och det är vår tro — att de svenska arbetsmarknadsparterna, om de fick klart för sig att statsmakterna inte är beredda att gå in i arbetsgivarnas ställe med olika typer av mer eller mindre kortsiktiga beslut, skulle finna att det föreligger förutsättningar för att få avtal på en lägre nivå. Att man klargör detta tror jag vore klokt och en väl så bra utgångspunkt för ett resonemang som det samtal som skall föras den 6 juni. Sedan vill jag bara säga att vi har ju i dag en hög arbetslöshet. Den totala arbetslösheten i Sverige motsvarar i dag 8 96, och den ökar ju i Sverige — det är vårt bekymmer — medan den minskar i OECD-länderna. Detta kommer inte regeringen ifrån. Det är den ena biten — det är egentligen det största misslyckandet för den här regeringen, vars företrädare under hela sin oppositionstid talade om, hur man skulle klara arbetslösheten. Trots en internationell konjunkturuppgång utan all like har vi en högre total arbetslöshet än tidigare. Detta är ju bara att beklaga. I det läget träffas avtal som regeringen icke anser stå i överensstämmelse med regeringens inflationsmål, trots att regeringen själv är arbetsgivare. Något vidare handlag var det ju inte i den här avtalsrörelsen! Jag säger som Nils Åsling, att Kjell-Olof Feldt var rejäl nog att erkänna detta, men det bör slås fast att det är ett misslyckande utan jämförelse. När det gäller bostadsbyggandet, så vet jag inte hur stort det var 1975. Men om finansministern, som undervisar alla här i kammaren på sitt ganska magistrala sätt, slår upp s. 102 i sin egen reviderade nationalbudget, så kan han där läsa att prognosen för antalet påbörjade och inflyttningsfärdiga bostadslägenheter för 1984 är nere i 32 200. Jag kan bara hänvisa till att för de närmast föregående åren har det varit 32 200, 38 300, 42 000, 44 000 och 50 000. Det bara sjunker, sjunker och sjunker. Det är lägre än någonsin nu. Då skall vi minnas vad Olof Palme sade under hela sin oppositionstid om hur man skulle sätta fart på byggandet. Han talade om dynamiken, gardinfabriken i Kinna och annat. Allt detta blev också fiasko, Kjell-Olof Feldt. Begär då inte att vi skall ställa oss upp här i en jublande kör, när ni när 59 det gäller arbetslöshet, bostadsbyggande och inflation misslyckats. Att ni haft hjälp av Reagan, Thatcher, Kohl och Nakasone, mina partibröder utomlands, är bara trevligt för er, och det får jag gärna gratulera till.

Herr talman! Kjell-Olof Feldt undervisar mig beträffande de tre steg som ingår i den socialdemokratiska ekonomiska politiken. Jag tror att jag tolkade rätt. Steg 1 var alltså att uppnå konkurrenskraft genom devalveringen. Jag har sagt tidigare att så långt vi kan se i dag har devalveringen varit framgångsrik. Vi har fortfarande utsikter att ha en tredjedel av devalveringsvinsten kvar, men två tredjedelar har redan gått sin väg. Genom steg 2 skulle regeringen skaffa bättre balans. Där kan man konstatera att allvarliga misslyckanden redan skett, exempelvis har den avtalsrörelse som vi just bevittnat spräckt inflationsmålet. Avindexeringen och inflationsmålet för 1984 och numera också för 1985 har varit centrala budskap och centrala moment i de tre stegen. Det andra steget har så långt misslyckats. Steg 3 innebar återuppbyggandet av produktionskraften och arbetslivets funktion. Vi kan konstatera, herr finansminister, att arbetslösheten är högre än på mycket länge. Det har nu gått ganska många månader sedan valrörelsen 1982, där det var ett centralt mål att snabbt avskaffa arbetslösheten. Vi har nu högre arbetslöshet i denna högkonjunktur än i den lågkonjunktur under vilken regeringarna Fälldin arbetade. Det står nu i eldskrift som ett oomtvistat faktum att det gäller ett misslyckande. Sedan till bostadsbyggandet. Jag kan mycket väl förstå att finansministern tar just året 1975 när han talar om nivån för bostadsbyggandet. År 1975 hade vi en socialdemokratisk regering. Jag säger som Ulf Adelsohn, jag vet inte hur högt bostadsbyggandet var då. Det är möjligt att vi i år överträffar den aktivitetsnivå som man hade då. Men jämfört med regeringarna Fälldins insatser när det gäller bostadsbyggande har aktivitetsnivån nu i år absolut gått ner, trots den uttalade målsättningen under valrörelsen att snabbt få fart på hjulen inom bostadsproduktionen. Här finns alltså ett ovedersägligt bevis på att man misslyckats. Man har lyckats vända den internationella konjunkturen, men man borde kanske tala med mindre bokstäver om detta. Till sist, herr talman, frågan om vi på något sätt skulle ha ändrat uppfattning när det gäller arbetslösheten. Det har vi inte. Som jag här har sagt kan regeringarna Fälldins insatser för att häva arbetslösheten, som har varit mera framgångsrika än den socialdemokratiska regeringens, stå som bevis för detta. Vi står kvar vid vår ståndpunkt att arbetslösheten är oacceptabel ur vår synpunkt också som ett medel för stabiliseringspolitiken.

Herr talman! Låt mig knyta an där Nils Åsling slutade. Det går inte, Torsdagen den Kjell-Olof Feldt, att ifrågasätta mittenpartiernas arbetsmarknadspolitik. — 26 april 1984 Vad vi gjorde när vi hade det politiska ansvaret talar därvidlag sitt tydliga språk. Jag tycker det är onödigt att gå vidare med Olof Palmes oförskämda SR Vid remiss av beskyllningar beträffande vår arbetslöshetspolitik. Vi satsade mera på att kompletteringsprobekämpa arbetslösheten och lyckades bättre då än nu, trots att vi inte hade positionen draghjälp av en rätt betydande internationell högkonjunktur. Vi medverkade också under åren 1976-1982 till en betydande och ganska smärtsam strukturomvandling i svensk industri, en strukturomvandling som den svenska industrin i dag, i ett bättre konjunkturläge, kan dra nytta av. Jag tycker det är tillräckligt svar. När det gäller inflationen diskuterar finansministern nu hellre inflationsmålet för 1985. 1984 är kört. Man klarade inte av inflationsmålet på 4 76. Men vad är det då som gör regeringens inflationsmål om 3 96 för 1985 mera trovärdigt? På nytt, Kjell-Olof Feldt: Vi menar att regeringen måste göra någonting för att underlätta en låg inflation, inte bara förlita sig på utlandet och på arbetsmarknadens parter. Jag tror att de nu aktuella krisåtgärderna i form av prisoch hyresstopp, utdelningsstopp osv. inte kommer att utgöra något stöd för inflationsmålet. De kommer bara att undergräva förtroendet för regeringens möjligheter att genom vanliga ekonomisk-politiska åtgärder klara inflationen, och då kommer man att på olika sätt söka gardera sig för prisutvecklingen. Sverige ligger alltjämt på en högre inflation än genomsnittet bland OECD-länderna, och inflationsbekämpningen kräver därför fortfarande betydande insatser. Nu säger finansministern att han inte har påstått att problemen skulle vara lösta. Tvärtom, säger finansministern, det är ett bräckligt och ömtåligt läge. Detta kontrasterar faktiskt mot vad finansministern sade i sitt huvudanförande. Men jag kan instämma. Det är ett bräckligt och ömtåligt läge, och förbättringen av budgetunderskottet riskerar att bli tillfällig därför att den i så hög grad är betingad av att man genom höga löneavtal får högre statsinkomster än vad man hade räknat med. Detta framgår av riksrevisionsverkets beräkning. I finansutskottet får vi väl titta på exakt vilken inkomstberäkning regeringen har gjort, och om denna avviker från RRV:s får jag återkomma till det. Slutsatsen på den punkten måste väl ändå vara att det fortfarande finns behov av en stram finanspolitik. Får jag beträffande devalveringen 1982 ge uttryck för ungefär samma suck angående lomhördhet som den finansministern undslapp sig på en annan punkt. Det var faktiskt så, att devalveringen 1982 ledde till en ökning av importpriserna, till en försämring av terms of trade och därmed till att utfallet av handelsbalansen blev sämre än det annars skulle ha blivit. Ett erkännande av detta från socialdemokratiskt håll är väl inte någonting som man kan förvänta sig, så jag kan också beklaga lomhördheten.

Herr talman! Det är naturligtvis ett problem i våra debatter att vi aldrig kan komma överens om hur verkligheten ser ut. Jag känner mig faktiskt litet beljugen i den här debatten. Låt oss ta Ulf Adelsohn, som nu försöker göra gällande att sysselsättningsläget i Sverige är det sämsta i hela OECD-området. Detta gör han genom att säga att arbetslösheten minskar inom OECD. Sanningen är för det första att arbetslösheten ökar i hela Västeuropa men minskar i USA, Canada och Japan. Men för det andra har Sverige en högre sysselsättning — en större andel av befolkningen är sysselsatt på den reguljära arbetsmarknaden än i något annat industriland. Vill man vända upp och ner på verkligheten, så går det ju. Sedan säger Ulf Adelsohn: ”Efter alla era fiaskon” — ett av hans vanliga dämpade omdömen -—, ”kan ni vänta er att vi skall stå i en jublande kör?” Nej, inte ett ögonblick! Jag vill inte ha något som helst jubel från moderata samlingspartiet, det får ni rikta mot andra tribuner. Men jag vill att ni skall hålla er till sanningen. Det löfte som utställdes i valrörelsen var att få fart på byggandet. Och byggandet ökar. Byggandet är större nu än vad det vari fjol, och större än vad det var 1982. Får jag säga om Ludvig Svenssons gardinfabrik att det för detta företag torde vara egalt om gardinerna hängs upp i renoverade lägenheter eller i nybyggda lägenheter. Det tror jag Ludvig Svensson struntar i bara han får sälja dem. Det vi nu gör är att hålla uppe byggnadsverksamheten också med statliga åtgärder. Så måste jag säga följande till Nils Åsling, eftersom han upprepar samma sak om och om igen. Tanken är ju att folk skall tro på även de mest felaktiga påståenden bara de upprepas tillräckligt ofta. Han säger att två tredjedelar av devalveringsvinsten redan är förlorad. Vad är det för nonsens? Vi har kunnat sänka relativpriserna på den svenska exporten med över 10 96 under 1982-1983, i år beräknas de stiga med 1 96. Jag vill säga att med herr Åslings sätt att räkna skulle en tiondel av devalveringsvinsterna i så fall ha förlorats. Herr talman! Till slut bara några ord om Ulf Adelsohns nya program mot inflationen. Björn Molin är mycket upprörd över att jag frågade om folkpartiet och centern delar moderata samlingspartiets ståndpunkt att arbetslösheten är ett verksamt vapen mot inflationen. Björn Molin säger att jag är oförskämd som över huvud taget frågar detta. Det är möjligt. Men jag måste då säga, att om er moraliska indignation har någon reell grund, borde den vändas mot er tilltänkte regeringsbroder. Det är i själva verket Ulf Adelsohn som begår en stor oförskämdhet mot mittenpartierna, om han framträder i denna kammare med anspråk på att tala för den samlade borgerligheten och säger att den nu tänker svänga om i Sverige och använda arbetslösheten som medel att få ned inflationen. Jag kan inte tolka Ulf Adelsohn på annat sätt. När nu Åsling deklarerat att centerpartiet har samma uppfattning som tidigare, nämligen att arbetslöshet är oacceptabel som medel i stabiliseringspolitiken skall det bli intressant att höra hur herr Adelsohn i fortsättningen tänker driva det här programmet. Det vore naturligtvis bra om vi för åtminstone fyra av riksdagens fem partier kunde bevara den enighet vi har haft om det oacceptabla i att använda arbetslöshet som vapen mot inflation. Jag har försökt utveckla varför det vapnet är utomordentligt trubbigt och kommer att kräva enorma offer av medborgarna, innan det fungerar. Jag kan bara slutligen uttrycka förhoppningen att denna debatt leder till att moderata samlingspartiet på denna punkt trots allt tar sin uppfattning under omprövning.

Herr talman! Ulf Adelsohn stod ju här i talarstolen nyss och berömde mig för vad han menade var stor hederlighet — att jag inte gick in i debatten tidigare genom att begära replik. Sedan lämnar Ulf Adelsohn salen — Ulf Adelsohn som, såvitt jag förstår, själv är den som har begärt att i dag få den här debatten. Jag tycker att det ligger nära till hands att i så fall fälla ett ganska hårt omdöme om Ulf Adelsohns sätt att agera. Heder lönar sig tydligen inte i umgänget med Ulf Adelsohn. Om den här debatten var den för Ulf Adelsohn viktiga, borde han haft tid att stanna åtminstone fram till kvällsplenums början. Det var faktiskt just för att ta upp Ulf Adelsohns tankegångar som jag begärde ordet. Precis som finansministern tycker jag att den nya modell som Ulf Adelsohn vill lansera för att lösa Sveriges problem är någonting mycket anmärkningsvärt. Låt parterna på arbetsmarknaden ta sitt fulla ansvar för avtalsrörelsen, säger Ulf Adelsohn. Om det blir arbetslöshet skall facket och arbetsgivarna ta ansvar för detta. Men jag tycker att man kan säga flera saker om detta. Man kan ifrågasätta hur detta stämmer överens med vårt demokratiska system. Det handlar faktiskt inte bara om att några enskilda personer säger att de tar på sig ansvaret för det ena eller det andra. Det handlar om var medborgarna skall kunna utkräva sitt ansvar. Det ansvaret kan medborgarna bara utkräva i allmänna val av de valda representanterna här i riksdagen och i regeringen. Det finns ingen möjlighet för oss att krypa ifrån detta ansvar, och det finns ingen annan möjlighet för medborgarna i samhället att utkräva ett ansvar. Jag tycker att den delen av Ulf Adelsohns nya modell är väl värd att diskutera. ”Facket skall ta ansvar.” De som nu inte vill vara med i fackliga organisationer, dem som moderaterna annars brukar värna om, de arbetsgivare som inte vill vara med i SAF — av vilka ledare skall de utkräva ansvaret? Arbetslösheten är dessutom för de enskilda människorna något av det mest fruktansvärda som kan drabba dem. Arbetslöshetskampen, kampen mot arbetslösheten för sysselsättningen, är för oss den viktigaste politiska uppgiften, och den kan vi aldrig dra oss undan. Regeringen måste vara så god att försöka se till att både inflation och arbetslöshet bekämpas. Vi skall inte gå in och vara några städgummor efter arbetsmarknadens parter. Vi skall se till att vi kan hålla i rodret, och den uppgiften måste åvila varje regering. Ulf Adelsohns nya modell fungerar inte. Den kan inte vara annat än ett uttryck för att han faktiskt tar ganska lättsinnigt på dessa problem med arbetslösheten. Vi har en annan inställning från regeringens sida, och därför har vi också i den kompletteringsproposition som nu har lagts fram presenterat ytterligare förslag för att gå vidare och bekämpa arbetslösheten. Det är inte så, som har påståtts från flera håll här i dag, att arbetslösheten ökar i Sverige. Den öppna arbetslösheten minskar. Som Kjell-Olof Feldt alldeles nyss sade, ligger sysselsättningen — den vanliga sysselsättningen på den öppna arbetsmarknaden — i vårt land mer än 10 96 högre än i de länder som Ulf Adelsohn har talat om som föredömen. ”USA har en minskning av arbetslösheten.” Ja visst, glädjande nog sjunker arbetslöshetstalen där. Men ingen i USA drömmer om att — ens när man kommer till det man där kallar full sysselsättning — komma under 5-6 90 arbetslöshet. När man säger att de som är föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder i Sverige i själva verket är arbetslösa vet man ganska dåligt vad man talar om. Vi har 60 000 människor med arbetshandikapp som är sysselsatta på den öppna arbetsmarknaden med lönebidrag i Samhällsföretag. De är sysselsatta med vanliga arbetsuppgifter. De kämpar lika hårt som någon annan på jobbet. De har avtalsenlig, reglerad lön. De har samma anställningsförmåner som andra. Det är barockt att kalla dem för arbetslösa. De byggnadsarbetare som får jobb genom de nya särskilda tidigareläggningar av statliga investeringar som kommer genom de åtgärder regeringen nyligen har bestämt är inte mera arbetslösa än de byggnadsarbetare som jobbar på vägverkets ordinarie budget. Vi vill hävda arbetslinjen i svensk politik, och därför går vi nu på nya vägar för att försöka vända utvecklingen och använda pengar som annars betalas ut i kontant stöd till arbetslösa till någonting mera positivt. Ungdomslagen var en början på den vägen. Vi går vidare med att ge möjlighet för dem som tycker att de kan starta ett eget företag och, där det finns någon realism i det, att få möjlighet att under sex månader omvandla det som annars skulle vara arbetslöshetsstöd till ett starta-eget-bidrag. På samma sätt skall de som vill studera kunna omvandla de pengar de annars skulle ha fått i arbetslöshetsersättning till ett vuxenstudiestöd. Det viktiga med det åtgärdspaket som vi har lagt fram är att vi skall se till att utnyttja det bättre läget i den svenska ekonomin. De arbetsmarknadspolitiska åtgärder som vi vidtar nu handlar inte bara om att kortsiktigt försöka lösa problemen, de handlar i mycket hög grad om att vi skall använda dagens utbildningsresurser för att bygga Sverige starkt också med tanke på framtiden. En mycket stor del av de nya insatserna handlar om utbildning, utbildning som gäller de områden där vi vet att vi har flaskhalsar i produktionen, där det saknas kunniga yrkesarbetare, och där det saknas tekniker. Det är en långsiktig arbetsmarknadspolitik som vi lägger fram förslag om. Den lägger grunden för stabil sysselsättning i framtiden. Ungdomarna och byggnadsarbetarna är i kompletteringspropositionen föremål för särskilda stödåtgärder. Om Ulf Adelsohns nya modell skulle få bli vägledande för politiken i framtiden, skulle vi riskera mycket höga arbetslöshetssiffror i det här landet. Centern och folkpartiet har tidigare varnat för en del av moderaternas politik — Nr 130 när vi har diskuterat arbetsmarknadsfrågor, och jag utgår från att dessa båda partier kommer att säga absolut nej till en politik av det slag som Ulf Adelsohn här har diskuterat, men som han tydligen inte fann så intressant att han kunde stanna tills debatten slutat. Herr talman! Att bekämpa arbetslösheten är inte någonting som man gör genom ett trollslag eller över en natt. Det finns inte någon fråga som känns så angelägen för den socialdemokratiska regeringen som den här, därför att vi vet att arbetslösheten drabbar enskilda människor. Men vi vet också att det inte finns några genvägar för att långsiktigt trygga sysselsättningen, det krävs en stabil ekonomisk politik, och det krävs att vi får ordning på alla de obalanser som vi har haft i den svenska ekonomin. Den senaste utvecklingen visar att vi är på rätt väg, men innan vi når den fulla sysselsättningen har vi många ytterligare kämpatag att ta med verkligheten. Vi kommer att se till att vi klarar också det här. Vi hoppas på stöd från de partier i riksdagen som tidigare har sagt att arbetslösheten är den viktigaste frågan även för dem.

Herr talman! I går när kompletteringspropositionen överlämnades var det jämnt 3 månader och 15 dagar sedan budgetpropositionen presenterades. Om socialminister Sten Andersson haft för avsikt att lägga fram förslag till familjepolitiska åtgärder vid detta riksmöte, borde rimligtvis budgetpropositionen ha innehållit förslag om sådana. Men vid det tillfället hade socialministern inte ett ord att säga om barnfamiljernas situation, inte heller om att några förslag skulle komma till det här riksmötet. Vid flera tillfällen under förra hösten sade sig socialministern vara plågad av barnfamiljernas ekonomiska situation, och det kan jag förstå med tanke på utvecklingen under Sten Anderssons socialministertid. Enligt konsumentverkets beräkningar har månadskostnaderna för en tvåbarnsfamilj stigit med 900 kr. under tiden november 1982-november 1983, eller med sammanlagt ungefär 11 000 kr. under det första socialdemokratiska regeringsåret. Jag kan förstå att socialministern har känt sig plågad. Det var naturligt att man då med intresse emotsåg vad som skulle komma i budgetpropositionen, bil. 7, som socialministern har ansvaret för. Det var med förvåning man kunde konstatera att socialministern hade glömt bort barnfamiljerna. Där fanns inte ett ord om några förslag till åtgärder. Socialministern visade därmed sin oförmåga till handling. Oppositionspartierna lade fram sina förslag under den stadgade motionstiden. När representanter för de olika partierna i socialutskottet skulle inleda samtal om familjepolitiken, fick vi beskedet från socialdemokraterna att vi skulle invänta vad en beredningsgrupp inom socialdepartementet skulle komma med. Så småningom kom Sten Andersson med i samtalen. Något annat än samtal blev det inte under de sammanträden vi hade, där representanter från socialoch skatteutskotten samt Sten Andersson deltog. Hela tiden väntade vi på, och utgick ifrån, att Sten Andersson skulle presentera förslag med besked om vad socialministern och regeringen 65 egentligen ville. När vi på söndagskvällen den 8 april skulle inleda förhandlingar, presenterade Sten Andersson två olika alternativ, varav det ena tidigare inte diskuterats. Vi kom emellertid underfund med att det var väl anpassat till vpk:s önskemål. Socialministern hade därmed placerat sig i vpk-buren. Det spel som pågått under några veckor var alltså över. När man sedan i massmedia fick lyssna till Sten Anderssons version av samtalen och hur han försökt att fånga in parti efter parti, framgick det med all önskvärd tydlighet att vad Sten Andersson egentligen hållit på med var ett politiskt skådespeleri. Jag vill säga till Sten Andersson att om politiken, liksom filmen, haft en Oscar att dela ut, skulle Sten Andersson varit den självskrivne mottagaren av priset, både för regi och för politiskt skådespeleri. Att det inte blev en bred politisk uppgörelse om familjepolitiken försökte Sten Andersson sedan skylla på de övriga partierna. I radions morgonsändning den 9 april skyllde Sten Andersson på Ingemar Eliasson. I dag är det Karin Söder som får skulden. Det här är ett märkligt tuvhopperi som Sten Andersson håller på med, tydligen för att freda sitt dåliga samvete. Det var svagt — rena ynkedomen — att försöka skylla ifrån sig på det sättet, Sten Andersson. Det är ju ändå så, att det är landets socialminister som har ansvaret för familjepolitiken. Hur än Sten Andersson försöker att slingra sig kvarstår dock det faktum att socialministern och regeringen inte haft förmåga, inte haft egen kraft, att lägga fram förslag till familjepolitiska åtgärder. Det är oppositionspartierna som nu har tvingat socialministern till handling. I budgetpropositionen finns inte ett ord om det som Sten Andersson presenterade här i dag. Det som Sten Andersson nu föreslår är åtgärder som har pressats fram under den här tiden. När nu socialministern i kompletteringspropositionen lagt fram ett förslag — efter överläggningar med vpk — kan vi konstatera att det inte kommer att hända någonting under det här året. Det är först den 1 januari 1985 som barnbidragen kommer att höjas. Det måste, såvitt jag kan förstå, innebära att Sten Andersson under hela det här året får gå omkring och känna sig starkt plågad på grund av att barnfamiljerna inte får någon förbättring. Vi lade från centerns sida fram förslag vid årets början. Förslagen innebar en höjning av barnbidraget från den 1 juli med 600 kr. och en höjning av det s.k. hemmamakeavdraget från 1 800 kr. till 4 000 kr. för barnfamiljer där det finns endast en inkomsttagare, ensamstående förälder eller hemmamake. I det fortsatta arbetet i socialutskottet kommer vi, Nils Åsling har tidigare framhållit det, att hävda att barnbidraget skall höjas, fr.o.m. den 1 juli 1984. Vidare kräver vi en utbyggnad av vårdnadsersättningen till dem som vårdar barn i hemmet — ett arbete som vi inom centern anser vara viktigt och som därför bör jämföras med annan form av barnomsorg. Detta förslag innebär dels en förstärkning av barnfamiljernas ekonomi, dels en förbättring av de familjers ekonomi där det endast finns en inkomsttagare. Det är dessa familjer som har den svåraste ekonomiska situationen. Men socialministern har inte ägnat något egentligt intresse åt denna viktiga fördelningspolitiska fråga. Min fråga blir då: Vad är anledningen till att socialministern inte ägnar något egentligt intresse åt den fördelningspolitiska frågan? Nr 130 När vi tittar på finansieringsidan, finner vi att socialministern använder sig Torsdagen den av skatteutjämningsbidraget. Det förde Sten Andersson fram vid förhand 26 april 1984 lingarna den 8 april. Vi från centern sade då nej till detta. Ett minskat skatteutjämningsbidrag drabbar de kommuner som har den svagaste ekono å i RA i å TS Vid remiss av min oci den lägsta SyssolsArRingsgra den; där det i stor utsträckning endast — kom pletteringsprofinns en inkomsttagare i familjen och den ena maken vårdar barnen i hemmet positionen utan stöd från samhället. Men det bortser Sten Andersson från. I propositionen föreslår socialministern en höjning av garantinivån inom föräldraförsäkringen från 37 kr. till 48 kr. Det är bra, Sten Andersson. Det innebär att Sten Andersson har accepterat, om än med krumbukter, den nuvarande vårdnadsersättningen inom föräldraförsäkringen. Det är bara synd att Sten Andersson inte följer centerns förslag om ytterligare sex månader. Jag är övertygad om att Sten Andersson så småningom kommer att tala sig varm även för vårdnadsersättningen — liksom han nu ofta gör när det gäller flerbarnstillägget, vilket socialdemokraterna i opposition bekämpade. Sten Andersson motiverar höjningen från 37 kr. till 48 kr. på ett ganska häpnadsväckande sätt. På en presskonferens efter de spruckna förhandlingarna den 8 april sade Sten Andersson följande enligt ett TT-meddelande: ”Vi höjer garantibeloppet i föräldraförsäkringen från 37 till 48 kronor. Det är dess värre så att många arbetslösa flickor, för att skaffa sig mening i livet, blivit med barn. De har ingen inkomst och det finns därför starka skäl för att höja beloppet.” Herr talman! När jag läste det här frågade jag mig: Är det en ny familjepolitisk giv som socialministern lanserar? Min fråga kvarstår. Så småningom kanske vi får ett svar.

Herr talman! Svärmen av här i kammaren inför den här debatten mycket hastigt uppdykande statsråd gör tyvärr att det blir en mystisk debattordning. Jag vill särskilt understryka det efter att ha hört arbetsmarknadsminister Anna-Greta Leijon utgjuta sig över att Ulf Adelsohn inte befinner sig i salen när Anna-Greta Leijon hastigt påkommet går upp i talarstolen för att få diskutera sysselsättningspolitik och arbetsmarknadspolitik med honom. Det — Nr 130 hade varit precis samma sak, sett från Ulf Adelsohns synpunkt, som om Ulf 3 SE a 5 Torsdagen den Adelsohn hade gått upp i talarstolen när finansminister Feldt uppträder som 26 april 1984 regeringens företrädare i en debatt som Ulf Adelsohn begärt skulle föras med statsministern och sagt, att det inte riktigt var vad han hade tänkt sig. Vidrenissav. Herr talman! I regeringen bar ÖliKa personer ansvar för olika delar av kompletteringspropolitiken. Så är det också i oppositionen, arbetsmarknadsministern. Jag kan positionen förstå om arbetsmarknadsministern vill debattera med Ulf Adelsohn, men också en minister i den sittande regeringen får faktiskt acceptera att det finns en arbetsfördelning även i moderata samlingspartiet. Tänk vilken konstig situation som skulle uppstå om oppositionen, varje gång vi ställde en fråga eller en interpellation om regeringspolitiken, skulle kräva att statsministern skulle svara på frågan eller interpellationen. Det är alldeles orimligt. Statsministern, som vi hade velat debattera med, befinner sig inte i salen och antagligen inte ens i landet. Herr talman! Vi kan från moderata samlingspartiet inte utgå från något annat än den faktiska statistik som finns över arbetsmarknadsläget och vad som har hänt i Sverige sedan vi fick en socialdemokratisk regering efter det senaste valet. Och det som de siffrorna visar kan bara betecknas på ett sätt, nämligen som rekordarbetslöshet. Löftet om full sysselsättning, som gavs så beredvilligt under oppositionstiden och under valrörelsen som föregick valet, är sviket. Vi kan också konstatera att regeringens arbetsmarknadspolitik de facto innebär att fler och fler människor sätts i konstlade jobb och att fler och fler människor blir beroende av bidrag i olika former genom AMS-arbeten och arbetslöshetsersättning. Filosofin när det gäller att bekämpa den ekonomiska obalansen och inflationen i socialdemokratins Sverige är att man skall ha rekordarbetslöshet. Vi kan inte dra någon annan slutsats. Moderata samlingspartiets filosofi är att man skall satsa resurser och ansträngningar i nationen på de riktiga jobben. Vi tror att det finns ett allmänt stöd ute bland människorna för detta — av det enkla skälet att framtidstro och utveckling i Sverige naturligtvis bara kan åstadkommas om fler människor befinner sig i riktiga jobb. Sverige går inte framåt och det skapas inte mer trygghet för människorna i Sverige genom att allt fler hänvisas till beredskapsarbeten, ungdomslag och allt vad det nu heter. Herr talman! I högkonjunkturens och devalveringens Sverige har vi rekordarbetslöshet. I socialdemokratins Sverige fortsätter man den traditionella politik som visade sig vara fullständigt misslyckad i början på 1970-talet. Man fortsätter att höja företagens kostnader genom höjda arbetsgivaravgifter. Man hanterade avtalsrörelsen så valhänt att företagens konkurrenskraft kommer att urholkas. Det är möjligt, herr talman, att stora exportföretag klarar detta kortsiktigt, för nästa budgetår, mot bakgrund av rekorddevalveringen. Men hemmaföretagen, serviceföretagen och de privata tjänsteföretagen befinner sig i ett utomordentligt allvarligt och utsatt läge. Det sades alldeles klart efter t.ex. Handels avtal, herr talman, att det avtalet kommer 7n att innebära nedlagda affärer. Och nedlagda affärer innebär fler arbetslösa människor. De människorna har inte annat att vänta sig från regeringens sida än erbjudanden om AMS-jobb. Herr talman! Ungdomarna i vårt land befinner sig i en ännu sämre situation i dag än när regeringen tillträdde, och de befinner sig i en ännu sämre situation än för ett år sedan. För ett år sedan hade vi drygt 110 000 ungdomar utanför den reguljära arbetsmarknaden — enligt siffrorna för mars 1984 är det 120 000.

Herr talman! Det är de höga matkostnaderna och de höga hyrorna som har urholkat barnfamiljernas ekonomi. Därför är det bra att man nu diskuterar en barnbidragshöjning på 1 500 kr. om året och en bostadsbidragshöjning som för de allra flesta barnfamiljer skulle betyda 1 000 kr. per år. De här förslagen stämmer med vpk:s förslag. Det gäller att se upp med de borgerliga partiernas s.k. goda vilja när det gäller att förbättra barnfamiljernas ekonomiska situation. I många fall innebär de borgerliga förslagen, om man ser till en helhet, stora försämringar för vissa barnfamiljer. Det gör de därför att de borgerliga partierna står för en reaktionär familjepolitik — jag vill gärna slå fast det här i kammaren. De borgerliga partierna valde att dra sig ur diskussionen om barnfamiljernas ekonomiska situation. Jag tycker det var bra. De hade dåliga förslag. De förslag som socialdemokraterna till slut kom med tyckte jag var ganska bra — de var kanske inte de allra bästa, men tillräckligt bra för att vänsterpartiet kommunisterna skulle fortsätta att diskutera. Resultatet av de förhandlingar som har förts är en kompromiss, som inte helt motsvarar de fördelningspolitiska krav som vi framför, men det innebär ändå en kraftig förbättring av barnfamiljernas situation, och det är det som har fått vara avgörande för vår del. Jag tycker också att det är bra att det var de två arbetarpartierna som kom Nr 130 överens om bl.a. en rejäl barnbidragshöjning och ett förbättrat bostadsbi Torsdagen den drag. Vänsterpartiet kommunisterna ville också ha en höjning av barnbidra 26 april 1984 get från den 1 juli, och det är ett krav som vi står fast vid. Det behövs ett andra steg också. Vi ser de här åtgärderna som ett sätt att 2 ad a Vid remiss av klara SE akut läge för Sbarntaniiliernar Men Sktersom de Kommer att kompletteringsprofinansieras genom en omfördelning inom löntagarkollektivet tycker vi att det positionen är viktigt att understryka att de inte rubbar de grundläggande fördelningspolitiska orättvisorna, som under senare år har tillspetsats. De måste aktualiseras i ett nästa steg, där målsättningen bör vara att bygga ut och förstärka den offentliga sektorn — jag tänker på barnomsorgen, skolan, omvårdnaden och naturligtvis inte minst på att trygga rätten till arbete. Det bör finansieras genom att stora privata företagsvinster och förmögenheter förs in under samhällelig kontroll.

Herr talman! Jag skulle inte klara det politiska skådespeleri som Sten Andersson har visat upp. Det har jag inte på något sätt gjort gällande att jag skulle kunna göra. Nej, det är Sten Andersson ensam om. Sten Andersson talar om nattmössa. Men det var ju Sten Andersson som hade sovit över, för det kom ingenting i budgetpropositionen. Det var faktiskt den borgerliga oppositionen som väckte Sten Andersson, så att det nu har kommit ett förslag. Det är verkligheten. Sedan säger han att de borgerliga endast kan enas under socialdemokratisk ledning. Sanningen är ju att det var den borgerliga oppositionens tryck som lyckades ena den socialdemokratiska regeringen. Så blev det ett förslag till slut. Sedan försöker Sten Andersson försvara att det inte kom något i budgetpropositionen med att tala om den här beredningen. Men det fanns inte någonting i budgetpropositionen som sade att denna berednings förslag skulle föreläggas riksdagen under detta år. Det har blivit av under den senare tiden. Sedan blandar Sten Andersson ihop konsumtionsstöd och vårdnadsersättning. Det senare är ju ersättning för utfört arbete. Det resonemang Sten Andersson för håller inte. När har centern, som haft möjlighet att driva igenom flerbarnsstödet mot socialdemokraternas vilja, ställt flerbarnsstödet mot vårdnadsersättningen? Flerbarnsstödet är ett konsumtionsstöd, knutet till barnbidraget. Vårdnadsersättningen är ersättning för utfört arbete med att vårda barn i hemmet. Sten Andersson vill göra gällande att höjningen av det utgående flerbarnsstödet ger en väldig förmån till familjer där det endast är en inkomsttagare. Men det är faktiskt så att flerbarnsstödet utgår till familjer oavsett om det är en inkomsttagare i familjen eller om båda föräldrarna arbetar. Det är ingenting som skiljer, och därför håller inte Sten Anderssons argumentering. Sedan återkommer Sten Andersson med frågan varför vi inte gjorde någonting under våra regeringsår. Vi höjde föräldraförsäkringen. Ersättningen utgick vid den tiden under sju månader. Vi höjde till tolv månader, varav tre månader med vårdnadsersättning. Vi vill fortsätta att bygga ut detta. Än en gång vill jag säga att jag är övertygad om att Sten Andersson så småningom kommer att uppfatta detta som ett bra förslag. Med samma stora intresse som han i dag pläderar för flerbarnsstödet kommer Sten Andersson att tala sig varm även för vårdnadsersättningen.

Herr talman! Inga Lantz varnade socialministern för att ta intryck av de borgerliga förslagen. Däremot hörde jag Inga Lantz partiordförande beklaga att det inte blev en fempartiöverenskommelse om familjepolitiken. Men det är ju Inga Lantz varning som socialministern har lyssnat på, och han ställde sig alltså på vpk:s sida när det gällde det här valet av vägar. Detta val betyder ju att regeringen väljer att höja skattetrycket. Valet betyder också att summan för reformen blir 1,5 miljarder mindre. Att följa vpk innebar vidare att de ensamstående inte fick den förbättring som de hade kunnat få, och att skattesänkningen uteblev samt att studiebidraget inte förbättras. Det är klart att vi beklagar att socialministern och socialdemokratin valde att slå följe med vpk. Vi beklagar det för den allmänna samhällsutvecklingens skull, men i det här fallet naturligtvis främst för barnfamiljernas skull. Socialministern berömmer sig av att ha lagt ned stor möda på att ena de borgerliga partierna. Ändå gick det inte! Men det föregivna skälet till att överläggningarna sprack är ju att socialministern inte kunde få med det egna partiet. Socialdemokratin själv hängde inte med i de svängar som socialministern ville göra. Inte bara partiet utan hela regeringen skulle ju tas med överraskning genom den överenskommelse som alla ville försöka träffa. Jag måste säga, att jag visste inte att man arbetade så inom socialdemokratin — att man liksom kuppade sig fram i det egna partiet. Om vi vetat detta hade vi kanske lagt upp diskussionerna på ett annat sätt. Det var alltså inte fråga om splittring på den borgerliga sidan. Vi hade färdiga förslag som vi var beredda att jämka för att det skulle bli en överenskommelse. Men det var en annan arbetsmetod på den socialdemokratiska sidan, på regeringssidan. Den varierade från tillfälle till tillfälle, och därför gick det till slut inte. Nu borde jag ändå vara nöjd, säger socialministern, för folkpartiet har ju till hälften fått med finansieringssättet — en höjning av skatten. Ja, trots sex överläggningar eller någonting sådant har socialministern alltså inte förstått att mot vår skattehöjning stod också en skattesänkning. Vi ville inte höja skattetrycket — vi ville omfördela skattebördan. Undra på att det tog tid, när inte socialministern uppfattat att detta hängde ihop! Jag har kallat det förslag som Sten Andersson nu lagt fram för Anderssons fjärde ofullbordade. Och det är ju så. Det första förslaget saknade finansiering. Varje förslag som sedan lagts fram har haft sina svagheter. Det förslag man nu lägger fram beaktar inte att skattesystemet borde ta hänsyn till skattebördan, och inte heller beaktas marginaleffekterna. På punkt efter punkt säger Sten Andersson att den beredningsgrupp som lade fram ett förslag har fått igenom sina förslag. Det är ju inte sant. Där fanns inget finansieringsförslag. Det fanns inte en enda punkt på finansieringssidan. Där avviker ju det förslag som nu har framlagts på ett föredömligt sätt, men svagheterna är iögonfallande. Jag hoppas att Sten Andersson fortsätter att diskutera och läsa in alla utredningar på familjepolitikens område, för då kommer han att hitta många förslag som är värda att beakta. Socialministern har nu tilldelats ett par Oscar som artist på den politiska arenan. All right, fingerfärdig är socialministern, men som kompositör av välkomponerade familjepolitiska program är jag inte beredd att påstå att han är särskilt framgångsrik.

Herr talman! Mycket kort. Folkpartiet har förklarat att det förslag som vi lagt fram är ett provisorium för att snabbt få en förbättring för barnfamiljerna. Vi var beredda att diskutera det förslaget för att få det bästa utfallet. Det som vi var nära att komma överens om var betydligt bättre än det förslag som regeringen nu lägger fram. Varje gång som socialministern refererar folkpartiets förslag glömmer han att nämna skattesänkningen på 2 000 kr. per barn. Detta förslag saknas i regeringens nu framlagda proposition. Det är den största svagheten.

Herr talman! Jag skall fortsätta den i går avbrutna debatten och inleda med att läsa högt ur sammanfattningen i skatteutskottets betänkande 35, den sammanfattning som så föredömligt finns på första sidan. Där står: ”I betänkandet behandlas motionsyrkanden avseende skatteflyktslagen m.m. Representanter för moderaterna och centern vill mildra bestämmelserna. I en partimotion från vpk och i en motion av en socialdemokratisk riksdagsledamot begärs däremot en utvidgning av tillämpningsområdet.” Den socialdemokratiska majoriteten och folkpartiet tiger alltså still. Detta är en ganska bra sammanfattning av läget i politiken i dag när det gäller skatteflykt. Frågan om åtgärder mot skatteflykt blir alltmer akut. Den generalklausul som antogs hösten 1980, och som skärptes våren 1983, visar fortfarande på otillräcklighet. 'Generalklausulens utformning räcker av allt att döma inte till att förhindra skatteflykt i mångmiljonklassen. Detta framgår av den undersökning som bankinspektionen gjort beträffande vissa ”osunda lånetransaktioner”, som banker och finansbolag har medverkat i för att minska skatten för miljonärer. Bolagen i fråga har fått kritik av bankinspektionen, men så mycket mer kan inte denna myndighet göra. Lånetransaktionerna, för dem som anser sig så behöva, lär inte upphöra på grund av den framförda kritiken. Inte heller skulle de upphöra om bankinspektionen hade större befogenheter mot banker och finansbolag. Det finns fortfarande gott om medel, och det kommer att finnas möjligheter för en viss kategori människor att låna pengar, utan insyn eller kontrollmöjlighet för bankinspektionen. Nu är problemet avsevärt större än så. Frågan om skatteflykt faller til syvende og sidst tillbaka på alltför liberala skattelagstiftningar. Lånetransaktionerna, som för en tid sedan upptog en stor del av massmedias intresse, är sannolikt inte olagliga. Detta kan man med fog anta, eftersom förhållandevis få transaktioner har förhindrats med hjälp av generalklausulen. Detsamma gäller den skärpta skatteflyktsklausulen, om man får tro utskottet i dess senaste skrivning. Jag skall återkomma litet till detta senare. I de utredningar som föregick den första generalklausulen mot skatteflykt rådde bred enighet om att det förelåg ett behov av effektiva åtgärder mot de former av skatteflykt och skattefusk som inte träffas av annan lagstiftning. Dessa företeelser undandrar samhället mångmiljonbelopp årligen i form av uteblivna skatter, och dessutom undergräver de vanliga människors skattemoral, människor som varken har för avsikt eller möjlighet att på något sätt berika sig på andras bekostnad. Vpk har i flera olika sammanhang, och nu senast inom ramen för eko-kommissionen, fört fram krav om en verkningsfull generalklausul mot skatteflykt. Vi har också bl.a. i riksdagen flerfaldiga gånger rest krav på sanering av avdragssystemet. Det är trots allt detta som utgör den största möjligheten till skatteflykt — och till råga på eländet, oftast fullt laglig skatteflykt. Hur skall man exempelvis annars bedöma upptagande av mångmiljonlån med kort löptid för att därigenom minska, eller helt undanröja, stora förmögenhetsbeskattningar, allt i avsikt att enbart undkomma beskattning? De som handlar med denna typ av transaktioner har stor skatteförmåga och tjänar avsevärda summor med hjälp av s.k. skattekonsulters tjänster. Skatteflykt är således en avdragsmöjlighet som tillkommer de redan förmögna, som genom denna verksamhet blir ännu förmögnare. Att underlåta att vidta effektiva åtgärder mot skatteflykt anser vi är ett passivt godkännande av sådana här transaktioner. Därför blir man inte förvånad när man hör de borgerliga företrädarna med starka överord kritisera den redan nu gällande skatteflyktsklausulen, den som enligt vår mening är urvattnad. Den form av rättssäkerhet som de talade om i går var just en rättssäkerhet för denna överklass att genom skatteflykt berika sig på andra gruppers bekostnad. Det är tydligen den typen av rättssäkerhet som råder i de borgerliga hjärnorna. Att det stora flertalets rättssäkerhet och moral undergrävs av kvalificerade skatteflyktingars manipulationer tycks inte bekymra borgerligheten. Vad som är allvarligare är socialdemokraternas, som vi ser det, förändrade hållning till dessa företeelser. När det borgerliga förslaget till generalklausul lades fram 1980 rönte det stor kritik från både vpk och socialdemokraterna. Vi var helt eniga om att det förslaget inte gjorde någon rättskaffens människa glad. Därför var det fullt naturligt att en skärpning kom till stånd efter valet 1982, då det blev en s.k. arbetarmajoritet i riksdagen. Det är som sagt fullt naturligt att det blev en skärpning. Då togs vissa omvägskriterier bort, och lagstiftningen skulle bli mer direkt och träffande. Om detta rådde stor enighet, även om vi i vpk naturligtvis ville gå ännu längre. Det nya förslaget förutsattes då, åtminstone från vår sida, bli väsentligt hårdare än det gamla. Det framgår också med all önskvärd tydlighet att man hävdade den uppfattningen även från socialdemokraternas sida, om man läser vad de sade i opposition. Efter denna genomgång förefaller utskottsskrivningen av i dag en smula underlig. I betänkandet står att läsa: ”Enligt utskottets mening föreligger inte några mer avgörande skillnader mellan klausulen i dess nuvarande och dess tidigare utformning.” Det är ju intressant att ta del av. Utskottet säger vidare: ”Att skatteförmånen enligt den nya lydelsen skall ha utgjort det ”huvudsakliga” och inte som tidigare det ”avgörande” skälet för den skattskyldiges förfarande kan inte sägas innebära någon påtaglig skillnad. Inte heller i övrigt rör sig olikheterna om annat än nyansskillnader.” Det är utan tvivel ganska stora förändringar i bedömningen av klausulens effektivitet och om vilken inriktning man vill att den skall ha. Man måste fråga socialdemokraterna: Är det så att ni hukat er inför den borgerliga kritiken av generalklausulen? Vågar ni inte framhärda om en effektivare skatteflyktspolitik? Varför är ni så försiktiga? Varför vågar ni inte bifalla vpk-kravet om en kommission som skall se över och utvidga skattelagstiftningen? Vi från vpk anser fortfarande att skatteflykt av alla slag måste stoppas, och därför kräver vi också att riksdagen uttalar att en skärpning och utvidgning av skatteflyktsklausulen måste komma till stånd. Med de orden yrkar jag bifall till vpk-motionen.
Herr talman! Jag tycker att detta angrepp var så pass grovt att det knappast kan få stå oemotsagt. Vi har riktat anmärkning mot generalklausulen därför att vi anser att man inte skall ha en lagstiftning som baserar sig på generalklausuler. Jag skall vara mycket kortfattat i min replik och bara fråga Hans Petersson i Hallstahammar: När det är så att de förfaranden som Hans Petersson åberopar är helt kända för lagstiftaren, vad är det då som säger att man skall ha en generalklausul för att komma åt vederbörande? Varför kan man inte, om man vill komma åt de här fallen, direkt lagstifta och från lagstiftarens sida tala om vad som är rätt och riktigt?

Herr talman! Det är känt att uppfinningsrikedomen när det gäller att undkomma skatt är oerhört stor, och man skulle aldrig hinna med en lagstiftning. Man skulle hela tiden få ligga efter. En generalklausul som gör att man kan ingripa mot varje form av medveten, planerad skatteflykt kan väl inte ens Kjell Johansson motsätta sig, om han menar allvar med att det skall vara rättvisa i samhället.
Herr talman! Detta är det exakta syftet med den lagstiftning som vi har och den generalklausul som tillkom från början 1980. Men när ett förfarande blir känt, skall man då fortfarande stödja sig på en generalklausul? Är det då inte riktigare att ha en direkt lagstiftning?